Herr talman! När andra världskriget slutade 1945 var statens järnvägar den helt dominerande transportapparaten i vårt land. Men efterkrigstiden har inneburit ständiga motgångar för statens järnvägar. Den ständigt växande bilismen och den på senare tid också kraftigt expanderande flygtrafiken har blivit för svåra konkurrenter för statens järnvägar. Statens järnvägar har hela tiden under efterkrigstiden fört en avvärjande strid mot dessa övermäktiga konkurrenter. Det är inte de olika företagsledningarnas skuld att den här kampen har varit förgäves. Ansvaret får vi här i riksdagen i högsta grad ta på oss, och jag undantar då inte mitt eget parti från detta ansvar. Vi har varit orealistiska. Vi har inte insett att det ständiga pytsandet av pengar på olönsam järnvägstrafik har medfört att man inte kunnat satsa på offensiva investeringar. Till slut var det så illa att statens järnvägars medel för investeringar huvudsakligen gick åt till att reparera de gamla linjerna. Någon nysatsning ägde inte rum. De olika trafikpolitiska utredningarna var till 90 96 sysselsatta med att finna medel att hålla järnvägarna under armarna. Det var inte bra; det snedvred konkurrensen i landet. Ständigt stöd till järnvägstrafiken betydde förluster för den rederinäring som fanns. Först i början av 80-talet bet vi moderater i det sura äpplet och sade att detta inte kunde fortgå. Vi krävde alltmer högljutt att man skulle göra någonting radikalt om man ville något med järnvägstrafiken i Sverige. Den sista styrelsen för SJ-koncernen, som fanns fram till 1988, ritade upp profilen för de lösningar av järnvägstrafiken som vi satte i sjön i fjol. Det upprörande var att man smygsubventionerade statens järnvägar. De ständiga förlusterna innebar att man måste skriva av det kapital som statens järnvägar var skyldigt staten. När man inte heller kunde betala räntorna skrevs räntorna ner. Denna smygsubventionering var inte särskilt trevlig. Vi har alltså i fjolårets beslut om hur trafikpolitiken, enkannerligen järnvägstrafiken, skall utvecklas tagit ett radikalt grepp. Detta skedde sedan 11 socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centerpartiet hade haft överläggningar och kommit fram till samförstånd om hur det framtida SJ och den framtida järnvägstrafiken i landet skulle organiseras och hur frågan skulle behandlas av riksdagen. Endast vpk motsatte sig den förändring som skedde enligt fjolårets beslut. Vilken var förändringen? Ja, man gjorde banavdelningen inom statens järnvägar till ett självständigt banverk och krävde att banverket i fortsättningen skulle se samhällsekonomiskt på investeringar och underhåll i järnvägarnas infrastruktur. Statens järnvägar skall bli ett affärs-SJ, som på kommersiella grunder utövar trafik, med den infrastruktur som banverket står för. Vi vann flera saker med tillkomsten av banverket. Vi fick bort en viss smygsubventionering, men alla skall veta att vi fortfarande smygsubventionerar SJ. De avgifter som statens järnvägar betalar till staten utgör bara en mindre del av de pengar som staten via banverket lägger ut på infrastrukturen för SJ:s räkning. Vad som var väldigt viktigt för mig som moderat var att man sade att banverket var förutsättningen för att vi en gång i en inte alltför avlägsen framtid skall få fri konkurrens även på järnvägsspåret. Det går endast om man skiljer infrastrukturen från trafikanterna. Den dagen kanske kommer då inte bara SJ utan även andra företag använder sig av landets järnvägar och konkurrerar med varandra. SJ är nu utsatt för en radikal förändring, en omstöpning av organisationen och verksamheten. Den är så omfattande att det i och för sig är ett vågspel. SJ är ett gammalt hierarkiskt lett företag som nu skall göras om till ett modernt marknadsekonomiskt företag. Vi har gett SJ några år på sig för att göra denna radikala omstrukturering. Vi har från moderat sida förklarat att riksdagen under denna svåra tid inte skall göra några fler ingripanden, i varje fall inte på vårt initiativ. Vi måste ge dem som nu sköter omstöpningen av SJ den arbetsro som är en nödvändig förutsättning för att de skall lyckas. Det är fortfarande osäkert, men jag hoppas att de skall lyckas. Jag vill härmed understryka att vi från moderat sida är positiva till en sund järnvägstrafik här i landet. Endast en sund järnvägstrafik är det svenska folket betjänt av. Jag har inte, herr talman, gått in på de olika reservationerna, som delvis innebär ett avsteg från det jag nyss har sagt, nämligen att vi skall lämna SJ i fred. I all korthet yrkar jag utan vidare argumentering bifall till de reservationer där vi moderater är med, alltså reservationerna 3, 9, 12, 27 och 51. Innan jag lämnar talarstolen vill jag säga några ord om statens ansvar för stomjärnvägarna. Det har hävdats att statens ansvar för stomjärnvägarna är så vittgående att det även inkluderar ensamrätten att satsa på nya stomjärnvägar. Så har inte vi i moderata samlingspartiet tytt statens uppgift och ansvar i detta avseende. Vi anser att staten ensam har ansvar för drift och underhåll av stomjärnvägsnätet. Men skall vi ha en framgångsrik järnvägstrafik i landet, måste det få ske nysatsningar där det finns anledning till det. Andra partier har här ställt krav på satsningar i 40-, 50 och 65-miljardersklassen under de närmaste tio elva åren. Riksdagen sade i fjol att den anslår 10 miljarder för nysatsningar av järnvägar i landet under de kommande tio åren. Det har framgått alldeles tydligt att den summan är otillräcklig om man skall tillgodose alla, oftast väl berättigade, önskemål från järnvägarna. I utskottsbetänkandet från i fjol om järnvägstrafiken sades klart och tydligt på s. 43 och 35 att skall man få en omfattande satsning på järnvägsnätet i landet inom en rimlig tid, måste staten söka alternativa finansieringsformer och medintressenter. Där nämndes särskilt kommuner och landsting. Vi i moderata samlingspartiet bär inte skulden för att regeringen underlät att fullfölja den satsning på dubbelspåret på västkusten mellan Göteborg och Kungsbacka som tidigare fanns med under ett särskilt anslag. Vi uppfattade det förslag som socialdemokraterna i utskottet lade fram som positivt. Förslaget syftade till ett erbjudande via banverket till kommuner och landsting på västkusten. För att inte fördröja denna nysatsning skulle man täcka en tredjedel av kostnaden, ungefär 405 milj.kr. i löpande penningvärde. Vi har alltså velat vara positiva till den nybyggnad av dubbelspåret på västkustbanan som det är så angeläget att få till stånd. Om socialdemokrater och moderater inte hade bildat majoritet, undrar jag varifrån de medel som Övriga partier äskat skulle ha tagits. De pengarna finns ju inte. För oss i moderata samlingspartiet har den här nämnda lösningen varit den enda rimliga — särskilt som det här i huvudsak inte är en penningfråga utan en principfråga. Vi har alltså velat visa att det i samband med kommande nysatsningar — jag tänker då på Mälarbanan och Arlandapendeln —- måste komma in fler intressenter än staten, som ju är ganska fattig, om det skall bli någonting. Med det anförda, herr talman, har jag i detta inledande skede av debatten presenterat moderaternas inställning till järnvägstrafiken.

Herr talman! Av alla trafikfrågor har järnvägen och dess organisation varit den mest omdebatterade frågan under senare år. Men till att börja med vill jag först konstatera att man i många andra länder har satsat på ny teknologi och förbättrad vagnpark när det gäller järnvägarna. Frankrike är ett exempel. Där finns det tåg som avverkar sträckan Paris-Lyon med hastigheter på upp till 300 kilometer i timmen. På den sträckan har man också med stor framgång konkurrerat med flyget, vilket man också i viss mån har konkurrerat ut. Ett annat exempel utgör de japanska tågen som är kända över hela världen för sina höga hastigheter och sin moderna komfort. Här har vi mycket att ta efter. I Sverige däremot har järnvägen under många år behandlats styvmoderligt. När nu en upprustning är en nödvändighet blir kostnaderna följaktligen därefter. Hittills har SJ inte kunnat hävda sig tillräckligt väl i konkurrensen med andra på transportområdet. Det är bara att konstatera att så är fallet. I genomsnitt har man t.ex. endast 12 26 beläggning när det gäller antalet tillgängliga platser i persontrafiken. Att åka tåg och att utnyttja järnvägen för godstransporter måste helt enkelt bli ett attraktivare alternativ — i första hand jämfört med landsvägstransporterna. Herr talman! Minst lika viktigt som ytterligare ekonomiska medel till SJ är det faktum att SJ nu har fått en organisation och en juridisk struktur som gör det lättare för företaget att möta tidens krav. Jag tror att det i dag är viktigt att konstatera detta. Dessutom tror jag att vi har all anledning att se framtiden Prot. 1988/89:106 an med en viss optimism. Vi har, som jag nämnde, en modern och tidsenlig organisation som skulle kunna utgöra ett underlag för en sådan utveckling. Men det finns också utrymme för en ytterligare effektivisering av den svenska järnvägspolitiken. Vi i folkpartiet har således föreslagit ytterligare insatser i den riktningen. Vi vill t.ex. att SJ:s verksamhet skall bedrivas i aktiebolagsform. Hittills har vi dock inte lyckats få en majoritet i utskottet att ställa sig bakom sådana lösningar. Så vill jag kort redovisa folkpartiets grundsyn på järnvägspolitiken. Enligt vår uppfattning är det trafikpolitikens uppgift att erbjuda enskilda människor och näringslivet en så effektiv, säker och miljövänlig trafikförsörjning som möjligt. En liberal trafikpolitik skall dessutom erbjuda valfrihet för individen. Man skall kunna välja mellan olika transportalternativ och servicenivåer. Vi menar att det finns ett underlag för kollektiva transporter i framför allt de större tätorterna och i tätbefolkade områden. Men för den skull är vi inte beredda att ge upp satsningarna på den s.k. glesbygden. Genom att satsa på kollektiv trafik kan man göra stora samhällsoch miljövinster — vilket i många fall har förbisetts. Järnvägen har en given plats även i detta sammanhang. Den är miljövänlig, vilket blir särskilt tydligt på intensivt trafikerade sträckor. Det är ju på de intensivt trafikerade sträckorna som de största miljöproblemen finns. Det är också här som SJ och järnvägen har en uppgift när det gäller att bidra till en bättre miljö. Energiåtgång och miljöpåverkan per passagerare och passagerarkilometer minskar drastiskt vid hög beläggning. Samma förhållande gäller självfallet våra godstransporter. Från miljömässiga utgångspunkter bör därför järnvägen byggas ut och anpassas till de nya transportströmmar som uppkommit sedan järnvägarna började byggas, alltså för ganska länge sedan. En god banstandard skall eftersträvas — ett i och för sig självklart krav, men det är viktigt att understryka den målsättningen. På det viset kan järnvägstrafiken konkurrera på marknadsmässiga villkor, samtidigt som den är effektiv från både företagsekonomisk och samhällsekonomisk synpunkt. Uppdelningen mellan en affärsdrivande järnvägsdrift och ett för infrastrukturen ansvarigt banverk har skapat förutsättningar för marknadsmässiga satsningar och en flexibel organisation. Som jag redan har sagt tror vi i folkpartiet att den organisation som vi med ganska stor enighet fattade beslut om förra året har stora möjligheter att lyckas väl i framtiden. Jag konstaterar också att järnvägens fördelar i förhållande till övriga trafikslag även ger en god vägledning i fråga om vilka projekt som SJ i första hand bör satsa på. Jag vill upprepa att det är vår målsättning att åstadkomma upprustning och nybyggnad i folktäta områden och på sträckor där snabbtåg kan bli ett alternativ till flyget. Vi i folkpartiet har sedan början av 1970-talet hävdat att snabbtåg på medeldistanser kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ. Vi noterar med en viss tillfredsställelse att även andra politiska partier börjar anamma denna målsättning. Med de motiveringar som vi har nämnt för var järnvägsinvesteringar kan bli lönsamma utkristalliserar sig vissa projekt framför andra. Jag vill här ta upp några sådana, som det blir angeläget för banverket att studera vidare och komma med förslag om. Det är bl.a. uppenbart att relativt små belopp på vissa sträckor kan förbättra framkomligheten och smidigheten, och därmed förbättras lönsamheten avsevärt. De begränsade investeringsmedlen bör därför fördelas på ett större antal projekt i stället för på ett fåtal projekt. Flera projekt bör kunna påbörjas parallellt och ge god avkastning relativt snart. Befolkningsunderlaget runt Mälaren är ganska stort — här bor drygt 2 miljoner människor — och förbättrade kommunikationer skulle avlasta den expansiva Stockholmsregionen. Det är viktigt att ta med i beräkningen att det när det gäller kommunikationerna finns problem, och i många fall stora problem, med expansionen i Stockholmsregionen. Utbyggda snabbtågsförbindelser inom Mälardalsområdet skulle väsentligt förbättra pendlingsmöjligheterna till och från närliggande tätorter. Den samordnade lösningen av trafiken runt Mälaren med Mälarbanan och Svealandsbanan bör därför prioriteras och påbörjas snarast. Detsamma gäller Arlandabanan, men där är de ekonomiska förutsättningarna annorlunda. Om Arlandabanan fick sträckningen Södertälje —Stockholm — Uppsala och knöts ihop med Mälarbanan/Svealandsbanan skulle det, enligt SJ:s beräkningar, innebära miljöförbättringar motsvarande 15 trafikfria dygn årligen. Det skulle vara en ganska omfattande insats för miljön. Möjligheterna att få Arlandabanan lönsam är så stora att vi inte tror att det finns några hinder för att privatfinansiera den delen. I det fallet överensstämmer våra värderingar med det som Rolf Clarkson har redovisat för moderaterna. Det gäller nu att arbeta vidare så att sådana målsättningar också kan vinna majoritet i kammaren. Insatser med privata medel skulle ge investeringsutrymme för bandelar där statliga medel satsas. Alternativa finansieringsformer bör övervägas även när det gäller SJ och utvecklingen av järnvägen. Jag skall inte här och nu mer i detalj gå in på de andra alternativen, som dock har presenterats i olika förslag i kammaren.

Från folkpartiets synpunkt är dessa projekt angelägna. Vi vill understryka vikten av att västkustbanan kan byggas ut. Föregående talare var inne på vilka insatser moderaterna var beredda att göra. I dag finns inte den enighet som skulle behövas för att denna satsning skall kunna göras. Jag hoppas att debatten kommer att leda till att de olika uppfattningarna och förslagen jämkas samman, så att det blir möjligt att göra denna insats för västkusten. Utbyggnaden är viktig icke minst mot bakgrund av behovet av att minska biltätheten i Göteborgsområdet, där utvecklingen under senare tid har inneburit problem. Vi föreslår därför en fördubbling av det anslag som regeringen anvisar för nästa budgetår. Kenth Skårvik kommer senare att ta upp problematiken när det gäller västkusten och trafikförhållandena, så jag lämnar den frågan därhän så länge. Jag vill kort kommentera de reservationer som folkpartiet har ställt sig bakom. Jag talade tidigare för att SJ skulle utvecklas och bli ett företag som drivsi aktiebolagsform. Vi har i reservation 3 konstaterat hur viktigt det är att komma fram till en lösning på detta område. I reservation 12 framhåller vi att det är viktigt med upphandling i konkurrens, så att kostnaderna kan penetreras mer än av beställarna. Det är fler än SJ som genom anbudsförfarande kan vara med och tävla om de insatser, leveranser och köp som är nödvändiga.

Reservation 27 handlar om finansiering av banverkets investeringar, och där talar vi för att andra finansieringsformer allvarligt måste övervägas än bara skattemedel. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 12, 25 och 27.

Herr talman! I samband med det trafikpolitiska beslutet 1988 lades fem olika delmål fast för trafikpolitiken. Ett av dessa mål var att transportsystemet skall utvecklas så att god miljö och hushållning med naturresurser främjas. Ett annat mål var att transportsystemet skulle byggas upp så att det bidrar till regional balans. När det gäller dessa båda delmål anser centern att regeringen och riksdagsmajoriteten har svikit. I och med de växande miljöproblemen har förutsättningarna för trafikpolitiken ändrats radikalt under senare år. Försurning, skogsskador och döende hav är talande exempel på den miljöförstöring som pågår. Trafiken svarar för en mycket stor del av olika miljöskadliga utsläpp. Det är framför allt biltrafiken och i viss mån flyget som svarar för dessa. När det gäller utsläppen av koloxid kommer hela 73 96 från vägtrafiken. Motsvarande siffror för kväveoxider och kolväten är 57 resp. 50 9. Dessa fakta talar för en radikal omläggning av trafikpolitiken, som måste innehålla en mycket kraftig satsning på järnvägen, eftersom just järnvägstransporter är det mest överlägsna transportsättet ur miljösynpunkt. Även energipolitiska och trafiksäkerhetsmässiga motiv talar för järnvägstrafiken, liksom det omfattande och dyra vägslitaget. Just trafikpolitiken är en mycket viktig del av miljöpolitiken. Utan en miljöanpassad trafik kan inte samhällets miljöpolitik i stort bli framgångsrik. En kraftig satsning på järnvägen är helt klart samhällsekonomiskt motiverad. Felet med den nuvarande politiken är att inte samhällsekonomin, utan främst företagsekonomin får styra investeringarna. Vi måste lära oss att sätta en prislapp på miljön, så att miljökostnader och miljövinster på ett relevant sätt vägs in i de trafikekonomiska kalkylerna. Enligt centerns uppfattning bör en målsättning vara att öka SJ:s persontrafik med 20-2596 och att föra över 25-3590 av godstrafiken på landsväg till järnväg. Ett förverkligande av ett sådant mål skulle t.ex. ge en energibesparing på eller med 2096 av transportsektorns totala kväveoxidutsläpp. En annan belysande siffra för sambandet mellan trafik och miljö är att en överföring av personbilism till järnväg skulle reducera kväveoxidutsläppen med över 1 000 ton per år. En samhällsekonomiskt underbyggd upprustning av den spårbundna trafiken skulle radikalt förbättra järnvägens konkurrenskraft för både passagerare och gods. Årtionden av eftersatta investeringar i vårt järnvägsnät måste nu snabbt tas igen. Riksdagsmajoriteten fastställde i fjol en investeringsram på 10 miljarder kronor för de kommande tio åren. Detta är | enligt vårt sätt att se en orimligt låg nivå, som måste minst fyrdubblas om ett antal mycket angelägna projekt skall kunna förverkligas inom en rimlig framtid. Bara utbyggnaderna av vissa projekt som Grödingebanan, västkustbanan, Arlandabanan, Mälarbanan, Svealandsbanan, norra stambanan, | utbyggd spårkapacitet genom Stockholm och en viss nödvändig upprustning för att snabbtågen skall kunna trafikera nätet beräknas kosta drygt 16 miljarder kronor. Det finns dessutom många andra angelägna projekt som behöver förverkligas. Det är därför vi från centerns sida föreslår att investeringsvolymen för | banverket skall fastställas till 40 miljarder kronor fram till år 2000. För att finansiera detta är vi beredda att söka alternativa finansieringsmöjligheter. Vi är t.ex. beredda att låna pengar genom att ge ut järnvägsobligationer. Eftersom dessa satsningar i alla delar är samhällsekonomiskt lönsamma, är | det också försvarbart med en sådan finansieringsform. Från den politiska majoritetens sida, vilken i den här frågan utgörs av socialdemokrater, moderater och folkpartister, hävdas det att vi inte har råd med satsningar i denna storleksordning. Jag vill tvärtom vända på resonemanget och påstå att vi inte har råd att låta bli dessa satsningar. Det finns ett stort intresse i riksdagen för olika järnvägsprojekt och för satsningar på olika håll i landet. Det visar mängden av motioner från alla partier och i stort sett från alla landsdelar. Jag vill därför här och nu uppmana de riksdagsledamöter från olika partier som motionerat kring olika järnvägsprojekt att stödja reservation nummer 21 av centern, vpk och miljöpartiet. Den anger just en investeringsvolym på 40 miljarder kronor. Genom ett bifall till en sådan reservation kan de flesta av de projekt som ledamöterna har motionerat om också förverkligas. Jag vill också passa på att slå fast att det beträffande inlandsbanan är nödvändigt och viktigt att det klart uttalas att den även fortsättningsvis skall vara en statlig angelägenhet. Herr talman! I samband med det trafikpolitiska beslutet 1988 delades järnvägsnätet upp i dels ett stomjärnvägsnät, dels ett länsjärnvägsnät. Centern accepterade för sin del denna uppdelning med undantag för två banor, nämligen Bohusbanan och banan Boden-Haparanda. Dessa banor, menar vi, skall utgöra en del i det internationella järnvägssystemet, följaktligen skall de tillhöra stomnätet. Vi upprepar denna ståndpunkt i årets betänkande.

Därför är det för vår del självklart att det skall vara riksdagen som beslutar om eventuella omklassificeringar av bandelar från det ena nätet till det andra. Detta är en typ av beslut som vi från centerns sida inte anser att riksdagen skall överlämna till regeringen. Vi vill också satsa kraftigt på upprustningen av länsjärnvägsnätet. Men det behandlas inte i detta betänkande, eftersom pengar till länsjärnvägar numera klumpas ihop med anslag till länsvägar och andra länstrafikanläggningar. Detta kommer därför Anna Wohlin-Andersson att ta upp i debatten kring vägbetänkandet, som kommer senare. När riksdagen 1988 delade upp järnvägsnätet i ett stomnät och ett länsjärnvägsnät, slogs också en ansvarsfördelning för investeringar och drift på de båda typerna av banor fast. Beträffande stomjärnvägarna anförde den dåvarande kommunikationsministern på s. 104 i propositionen att: ”Staten skall genom banverket svara för investeringar och underhåll på stomnätet.” Detta uttalande ställde sig riksdagen bakom. Jag tycker att statens ansvar för investeringarna i stomjärnvägsnätet knappast kan uttalas tydligare. Nu, ungefär ett år senare, springer socialdemokrater och moderater på ett mycket flagrant sätt ifrån detta beslut genom att försöka vältra över ungefär en tredjedel av investeringskostnaderna för dubbelspårsutbyggnaden på västkustbanan mellan Göteborg och Kungsbacka till kommuner och län. I denna del höll alltså inte riksdagsbeslutet mer än ungefär ett år. Enligt centerns mening skall självklart staten svara för investeringarna på västkustbanan. Västkustbanan är enligt de allra flesta prioriteringar som gjorts ett av de mest angelägna objekt som finns i vårt land. Det har också förekommit en mycket massiv, och berättigad kritik från berörda kommuner och län mot den uppgörelse som träffats i riksdagens trafikutskott. Jag tycker även att det finns anledning att understryka att socialdemokrater och moderater i dessa kommuner har uttryckt sitt mycket starka missnöje med sina partikamraters agerande i trafikutskottet. Ännu är det dock inte för sent att rätta till detta. Genom ett stöd till reservation 24 kan ordningen i dag återställas. Det finns fler viktiga järnvägsfrågor i Västsverige, och Rune Thorén kommer senare att ta upp den närmare i ett anförande. Herr talman! När det sedan gäller själva trafiken på banorna delas den upp dels i persontrafik, dels godstrafik. Låt mig börja med persontrafiken. På ett ganska stort antal banor kan inte SJ uppnå kommersiell lönsamhet med sin persontrafik. Tanken är då att staten, via transportrådet, skall kunna upphandla trafik på dessa banor av regionalpolitiska eller miljöpolitiska skäl. Från centerns sida accepterar vi denna principiella uppläggning. Men då måste naturligtvis staten ställa erforderliga ekonomiska resurser till förfogande, så att det verkligen sker en upphandling av den trafik som är önskvärd och nödvändig. Så har dock inte skett, utan medelstilldelningen till detta är enligt vårt synsätt alldeles för snål. persontrafik skulle ske i december 1988 för tågplaneperioden 1989/90, visade det sig just att de anslagna medlen inte räckte till. Ett mycket stort antal turer skulle behöva dras in. Genom ett s.k. rådrumsbeslut upphandlades dock en del av dessa hotade turer, men inte alla. Följande turer kommer att dras in: Centern kan inte acceptera att dessa turer dras in. Vi tvingar genom sådana indragningar in SJ i det gamla ekorrhjulet igen med sämre service, sämre resandeunderlag — och så ytterligare neddragningar. Det är ju den andra vägen vi måste gå. Vi måste se till att SJ får resurser så att man kan erbjuda bättre service och fler avgångar. Det är då som passagerarunderlaget kan öka och därmed ge förutsättningar för ännu bättre service. Centern vill därför att vi skall anslå de 70 milj.kr. som behövs för att man skall kunna upprätthålla trafiken på de turer som jag här har räknat upp. En annan intressant fråga är vad som kommer att hända med trafiken på övriga hotade turer när den s.k. rådrumsbeställningen löper ut. Kommer även de turerna att då dras in, eller skall man även här vältra över kostnaderna på kommuner och län? Vi skulle gärna vilja ha svar på den frågan i dagens järnvägspolitiska debatt. Det behövs alltså mer pengar för att upphandla den här persontrafiken. Moderaterna manifesterar återigen sin järnvägsfientlighet genom att föreslå att detta viktiga regionalpolitiska och miljöpolitiska anslag inte ökas utan tvärtom minskas med 100 milj.kr. Beträffande trafiken på länsjärnvägarna skall den tas över av länshuvudmännen. Staten skall därvid lämna ett bidrag till driften. Enligt vår mening skall detta driftbidrag utgå till länshuvudmännen endast under förutsättning att de beslutar sig för att upprätthålla järnvägstrafiken. Bidraget skall inte utgå om man väljer att köra busstrafik i stället. Den nuvarande konstruktionen som innebär att bidraget kan utgå även för busstrafik är inget annat än en muta från staten till länshuvudmännen för att man tar över obekväma beslut om att eventuellt lägga ned vissa järnvägssträckor i vårt land. Herr talman! Låt mig så gå över till godstrafiken. En mycket stor samhällsekonomisk vinstpotential för järnvägen finns i ökade godstransporter. Det gäller då inte minst en rejäl utbyggnad av den s.k. kombitrafiken, som i dag bara utgör ca 10 Yo av SJ:s godstrafik. Också den största delen av dagens bilburna transittrafik, som alltså bara passerar genom vårt land, bör kunna överföras till tåg i stor omfattning. Men det är viktigt att inte alla resurser satsas enbart på att utveckla kombitrafiken. Även den s.k. vagnslasttrafiken måste utvecklas. Från centerns sida kan vi inte godta de aktuella planerna för SJ:s framtida godstrafik, som i vissa regioner i landet, framför allt i Norrlands inland, Prot. 1988/89:106 kommer att innebära en massiv överföring av gods från järnväg till lastbil. Godsvolymer motsvarande ca 30 000 långtradarlass riskerar en sådan överföring. Ur både regionalpolitisk och miljöpolitisk synpunkt är detta oacceptabelt. Vidare innebär SJ:s godsplaner att man ämnar lägga ned ca 30 godsterminaler. Detta betyder att det bortsett från sekundärterminalen i Östersund inte kommer att finnas någon godsterminal i hela Sveriges inland från Karlstad till Gällivare. I och med dagens beslut får SJ 455 milj.kr. för kommande budgetår för att utveckla godstrafiken. Samtidigt räknar SJ, som jag har sagt, med en kraftig nedläggning av vagnslasttrafik och indragning av industrispår. Enligt vår mening bör detta anslag på 455 milj.kr. inte användas enbart för satsning på kombitrafik utan också för att utveckla vagnslasttrafik och industrispår. Detta är en viktig regionaloch miljöpolitisk fråga. Herr talman! Jag vill sluta det här anförandet ungefär där jag började och konstatera att utan en rejäl och kraftfull satsning på järnvägstrafiken kan vi inte leva upp till samhällets miljöpolitiska mål.

Herr talman! Det tar några år innan man uppfattar det cyniska spelet i regeringsoch riksdagskorridorer. Ett bedrägeri i den grövre skolan stod regeringen för, när den gjorde upp med vpk om bensinskattehöjningen. Under viss vånda gick vi med på en 25-öring för att få viktiga garantier för järnvägen. Många banor hotas. En av dem är Blekinge kustbana. Skattesatsen skulle ha gett tio friska miljarder och räcka både till Blekingekustbana, till Norrlandstrafiken, till att nattågstrafiken upprätthölls, och till massor av andra bra förslag. Den skulle också ha räckt till en självklar utbyggnad av dubbelspår till västkustbanan. Strax efter uppgörelsen började detta ifrågasättas och luckras upp av inblandade parter. Det visar sig alltså att regeringen saknade politisk hederlighet. Regeringen - Kjell-Olof Feldt och Sven Hulterström — gav tydligen bakom kulisserna SJ-ledningen och transportrådet fria händer att börja nedläggningspolitiken. Den nye ministern har inte ens velat ställa upp på att träffa vpk för ett samtal före den här debatten. Vi fick ett erbjudande från Georg Andersson om att komma den 9 maj — eller om det var nästa vecka. Det var i alla händelser efter detta riksdagsbeslut — när det skulle vara meningslöst att försöka påverka vare sig kommunikationsministern eller någon annan i regeringen. Regeringens agerande i den är frågan möter förakt. Det är inte mitt fel att den förtjänar det, Georg Andersson. För några månader sedan var kommunikationsministerns högra hand Gunnel Färm på konferensbesök i det krisdrabbade Blekinge. Hennes uttalanden avslöjar ett förakt, värdigt den brittiska stålladyn. Det som hon sade ledde til en folkstorm och till en forcering av namninsamlandet till stöd för Blekinge kustbana. Nyligen överlämnades 37 000 namnunderskrifter till Georg Andersson. Vad var det som statssekreteraren sade och som retade folk så till den milda grad? Jo: Visst hade riksdagen beslutat i enlighet med uppgörelsen mellan s och vpk att Blekinge kustbana skall tillhöra stomjärnvägsnätet, men det finns inget beslut om att banan skall vara trafikerad, sade hon. Vi som trodde något annat hade inte haft hörapparaten på i riksdagen. Jag undrar hur många procent av ledamöterna här i kammaren som inte hade hörapparaten på. Såvitt jag vet var Gunnel Färm inte ens närvarande här. Georg Andersson har inte gjort sig av med sin högra hand, utan Gunnel Färm får sitta kvar. Jag är mycket angelägen om att få veta om Georg Andersson stämmer in i den tolkning av stomjärnvägsbeslutet som Gunnel Färm gjorde. Jag vet att många undrar över det, och det har också rätt stor betydelse för de beslut som vi skall fatta här i dag.

Med anledning av antalet nu anmälda talare vill jag meddela att det inte blir någon ytterligare votering i dag.

Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka Viola Claesson för den vision som hon gav här. Den utgör en alldeles utomordentlig motvikt till den vision som Åke E Andersson har i en av de skrifter som låg till underlag för de trafikpolitiska beslut som fattades förra året. I den pläderades för den s.k. intelligenta vägen på ett synnerligen naivt sätt. Jag kan också instämma i mycket av det hon sade i sak, liksom i mycket av det som centerns Elving Andersson sade i sak. Enigheten hos det gröna blocket — miljöpartiet, centern och vpk — är stor på det här området. Vi har därför skrivit en ganska stor gemensam reservation, där vi pekar på att järnvägssystemet är grovt eftersatt alltsedan andra världskriget. Dels rör det sig om eftersatta nyinvesteringar. Man har inte gjort några egentliga nyinvesteringar i banor sedan andra världskriget. Det är därför som vi i dag har ett järnvägsnät som ofta är omodernt när det gäller sträckningar och när det gäller standard. Järnvägen ligger ofta på fel ställen, och där det borde finnas järnväg finns det ingen. Dels är reinvesteringarna, dvs. drift och underhåll, på många banor grovt eftersatta.Inte minst under 80-talet har reinvesteringarna halkat efter — det här är alltså ett i allra högsta grad modernt fenomen. Det har lett till att medelhastigheten på många banor har sänkts, samtidigt som det finns ett skriande behov av förbättrade transporter. Under tidsperioden från andra världskriget till nu har man däremot gjort mycket stora investeringar i vägsystemet — naturligtvis till stor nytta för stora delar av landet. Men eftersom man inte har gjort motsvarande investeringar i järnvägssystemet, har konkurrensförhållandet mellan dessa trafiksystem förskjutits på ett katastrofalt sätt till järnvägarnas nackdel. Det är inte att undra på att järnvägarna har svårt att konkurrera, när det investerats enorma summor i biloch vägsystemet årligen och nästan ingenting i järnvägssystemet — år efter år, årtionde efter årtionde. Bara det sista året, 1988, köpte svenska folket nya bilar för 40 miljarder kronor — på ett år! Samma summa är det absoluta minimum som krävs för nyinvesteringar i järnvägar fram till 2000, alltså på 10 år. Naturligtvis borde man investera ännu mer i järnvägarna. Miljöpartiets uppfattning är att det borde satsas 65 miljarder kronor i investeringar i järnvägarna fram till år 2000 — och egentligen betraktar vi detta som ett minimum. Och varför gör vi det? Jo, därför att just järnvägstrafiken kan lösa många av de stora samhällsproblem vi i dag har. Det gäller miljöproblemen, som hotar välfärden på lång sikt. Det finns miljöpolitiska mål som riksdagen har antagit. Ett sådant miljöpolitiskt mål är att sänka kväveoxidutsläppen med 30 9o fram till 1995. Vi har alltså bara fem år kvar. Skall man minska kväveoxidutsläppen så pass mycket, måste man gå på vägtrafiken, eftersom den står för uppemot 70-75 90 av de totala utsläppen om vi räknar in all trafik och enbart bilismen 55 96. Det går alltså inte att klara detta mål utan att göra någonting åt vägtrafiken. Det finns ett beslut, som nu genomförts, om att införa avgasrening på bensindrivna personbilar. Detta kommer att minska kväveoxidutsläppen det Prot. 1988/89:106 här året och några år till, men sedan börjar det troligen stiga igen, eftersom vägtrafiken ökar mycket snabbt. Vad är det då för vägtrafik som ökar snabbt? Det är ju inte den som finns i glesbygden. Det är inte vi småbarnsfamiljer i Norrlands inland som kör mer — vi kör redan så mycket vi kan, och det har vi gjort i tio tjugo år — utan det är i storstadsområdena och mellan större städer som trafiken ökar. Och det är just där som den spårburna kollektivtrafiken och järnvägstrafiken har den största möjligheten att utvecklas och utvecklas snabbt. Det finns ett annat miljömål: att koldioxidutsläppen inte skall öka till sekelskiftet. Vi vet att åtminstone en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken. Återigen: vi måste alltså minska vägtrafiken, och då måste vi satsa stort på järnvägen och de spårburna transporterna. Men ekonomin då? Moderaten Clarkson påstod att det smygsubventioneras till järnvägen. Jag vill hävda att det inte alls förhåller sig så. I själva verket betalar järnvägen helt och hållet sina samhällsekonomiska kostnader — till skillnad från vägtrafiken, som betalar i storleksordningen 70 96, om jag nu minns kommunikationsdepartementets siffror korrekt. Vi har själva låtit riksdagens utredningstjänst utreda vad vägtrafiken kostar samhället per år, och det visade sig att den kostar åtminstone 15 miljarder kronor om året. Det är mycket olyckor och miljökostnader som ligger bakom den siffran. Förmodligen är den ännu större, om man skall räkna in de enorma miljökostnader som det innebär när skogarna börjar dö och haven dör — det har de ju redan börjat göra. För kommande budgetår har vi krävt att man skall öka investeringarna med 1,5 miljarder jämfört med regeringens förslag. Vi ser detta som en mjukstart. Man bör komma upp till 3 eller 4 miljarder fram till mitten av 1990-talet för att klara behoven. Vi har också krävt att det läggs mera pengar på drift och underhåll — för kommande år föreslår vi 420 miljoner till. Det är också oerhört viktigt, eftersom det finns ett eftersläpande behov. Miljöpartiet de gröna har ställt upp på vägtrafikmodellen för järnvägen, för att den skapar förutsättningar för utveckling och konkurrens, bättre ekonomi och rättvisare villkor gentemot andra trafikslag, främst vägtrafiken. En förutsättning är dock att man verkligen genomför detta på ett korrekt sätt. En annan förutsättning är att staten går in och köper den trafik som är samhällsekonomiskt och socialt motiverad, precis som sker på kommunal bas när det gäller busstrafik. Jag måste dock konstatera att jämfört med förra året minskar staten sitt köp av persontrafik på järnväg med närmare 300 milj.kr. Därför är det självklart för oss att kräva att dessa 300 milj.kr. läggs till på budgeten. När det gäller indelningen i stomjärnvägar och länsjärnvägar har vi däremot blivit alltmer tveksamma. I början var vi försiktigt positiva, för länsjärnvägarna öppnade en möjlighet för de regionala trafikbolagen att få ”första tjing” på trafiken och därmed samordna den regionala trafiken, även spårbunden, på ett bättre sätt. Det har emellertid visat sig att detta mest har använts som ett instrument att lägga ner järnvägar. Länsjärnvägarna är ju till största delen sådana järnvägar som hörde till det ersättningsberättigade nätet förut. De har alltså dålig ekonomi och kraftigt eftersatta banor, i många fall inte ens elektrifierade, osv. Sedan ger man länstrafikbolagen gratis tunga spårvagnar av dieseltyp, som är rena dödspillren för länstrafikbolagen, eftersom de är dyra i drift och inte alls har någon framtid för sig. Därför är det också naturligt för miljöpartiet att kräva att länstrafikbolagen skall få chans att kräva att få bra pengar till bra, moderna spårvagnar från staten. Det krävs alltså ett ordentligt investeringsprogram i den delen för att lyckas med den regionala trafiken. Det finns också andra skäl till att vi måste satsa stort på järnvägarna. Ett är energifrågan. Vi har räknat mycket på frågan om energibehov till transportsystemen. Det har visat sig att moderna järnvägar med snabbtåg drar ungefär en femtedel så mycket energi som moderna personbilar, och förhållandet är ungefär detsamma när det gäller gods. Det finns alltså stora mängder energi att spara här. Vill vi ha ett energisnålt och energieffektivt samhälle, skall vi också satsa just på de spårburna, eldrivna transportsystemen. Men det finns också regionalpolitiska skäl — inte för att konservera och bara bevara det gamla, utan för att kunna satsa offensivt i alla regioner i landet. Det är nämligen så att just järnvägen är ett idealiskt transportsystem på de medellånga avstånden — säg fem tio mil, eller i varje fall mellan 2 och 20 mil, som det ofta är mellan städerna i vårt land. Ta t.ex. Norrlandskusten, där vi har ett pärlband av städer med fem tio mil mellan varje. Om man då har ett bra snabbtåg mellan dessa städer, får man en körtid som är bekväm för pendlare. Då skapar man större arbetsmarknader. Man skapar större marknader för näringslivet och en helt ny dynamik. Från städerna på Norrlandskusten är det ofta lättare att åka till Stockholm än att åka till grannstaden, på grund av att det finns flygförbindelser till Stockholm. Till grannstaden finns inget annat realistiskt alternativ än att åka bil. Det gäller åtminstone i övre Norrland. I nedre Norrland är det något bättre, eftersom vi där fortfarande har ett Intercity-tåg. Det behövs förbättringar. Vi behöver snabbtåg på denna sträcka, och vi behöver bygga ut hela vägen upp till Luleå fram till 2000-talet. Samma sak ser man om man studerar Blekinge. Blekinge kustbana har också framtiden för sig, om man vågar satsa. Här ligger städerna ännu tätare. Man kan åka från punkt till punkt, från Karlskrona till längst ut i väster på under två timmar med ett hyfsat snabbtåg, om man rustar upp banan. Då knyter man ihop orterna och får fantastiskt fina möjligheter för människor att arbeta och utveckla näringslivet. Det är aktiv regionalpolitik. Jag skulle kunna ta många fler exempel på detta. Det gäller egentligen varenda banutbyggnad som vi har reserverat oss till förmån för. Vi har totalt 41 reservationer, så det blir sammantaget ganska många. När det gäller ersättning till persontrafiken finns det ett anslag till trafikhuvudmännen för att de skall ta över persontrafiken på de s.k. länsjärnvägarna. Det lustiga med det anslaget är att länstrafiken får använda det även till busstrafik, om man så vill. Det gäller både anslaget för att upprätthålla persontrafiken och för investeringar. Det senare tas upp under vägtrafikanslagen, så det behandlas inte i dag, utan det kommer antagligen att behandlas nästa vecka. I bägge fallen kan man använda pengarna till annat än järnvägen. Det tycker vi är helt fel. Vill vi ha en utveckling av länsjärnvägarna, skall anslagen självfallet knytas till just den trafiken. Annars blir detta egentligen bara ett bussbidrag, eftersom länstrafikbolagen i de allra flesta fall är bussbolag. När det gäller godstrafiken krävs också stora satsningar, som vi ser det. Det viktigaste är naturligtvis att få bättre banor. Ett exempel är norra stambanan, som redan i dag har nått kapacitetstaket. Det är en av anledningarna till att persontrafiken där är så dålig. Det finns inte plats för den, i synnerhet inte om man skall börja köra gods på dagen också. Det gör man ju redan, som bekant, vilket också pekar på behovet av en utbyggnad av ostkustbanan för övrigt. Vi kräver att det skall läggas ytterligare 200 milj.kr. på utveckling av godstrafiken. Det är just med hänsyn till de nu aktuella indragningarna på många håll i landet, inte minst i Norrland. Där kommer det att bli 30 000 nya långtradarlass på våra vägar, om indragningarna genomförs. Vad som händer är egentligen att SJ Gods släpper en hel godstransportmarknad, den som ligger på medellånga avstånd, och satsar enbart på transporter på mycket långa avstånd och på systemtransporter. Man överger alltså en transportmarknad. Det kan man möjligen förstå, med de förutsättningar SJ har. Men om man förbättrar banorna och ger SJ mera utvecklingspengar, kan vi vända denna utveckling och också utveckla vagnslasttrafiken, få fler spår och inte bara lägga ner terminaler, vilket nu är aktuellt. Vi har också krävt att SJ skall renodlas som järnvägsföretag. En stor del av SJ, t.o.m. större delen, är egentligen bussoch åkeriföretag. De delarna kan många gånger vara mer lönsamma, med de förutsättningar som råder i trafiken i dag och som vi naturligtvis vill ändra på. När man har en viss summa pengar, ser man efter var man får den största avkastningen. Man kan då frestas att lägga pengarna på åkeriverksamhet och busstransporter, och inte på järnvägen. Där tjänar man ju mer pengar. Det finns ett antal stötande exempel här i landet på att SJ konkurrerar ut sin egen järnvägstrafik, både på godssidan och på personsidan. Detta är inte klokt. Det heter att godsoch åkerinäringen och busstrafiken skall stödja järnvägstrafiken. Nåväl, det ser ju vackert ut på papperet, men praktiken visar sig ofta vara en annan. Därför vill vi renodla SJ som järnvägsföretag. Åkerioch bussdelarna skall säljas ut, som vi ser det. Då får vi också in pengar att investera i järnvägssystemet och göra det bättre. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till alla de 41 reservationer miljöpartiet finns med på.

Fru talman! Jag blev riktigt rörd när jag hörde Viola Claessons framtidsversion. Mycket lät sympatiskt. Men själva grundtanken i hennes framtidsvision, liksom den som har framgått av några övriga debattörers inlägg, var att det nästan inte sker något som helst från regeringen på järnvägssatsningarnas sida. Ni måste ha glömt att förra årets trafikpolitiska beslut innebar en rad nysatsningar på järnvägen, satsningar som vi nu går vidare med. Låt mig bara påminna er om att vi avlastade järnvägen kostnader på i runda tal 1 miljard kronor. Vi införde vägtrafikmodellen, som jämställer järnvägen med landsvägstrafiken. Vi kommer att på tio år satsa 10 miljarder kronor i nyinvesteringar. Sådana satsningar fanns före 1988 inte ens i sinnevärlden hos oppositionen. I dag är det en helt annan låt i skällan. Vi spikade målsättningen att föra över 10 miljoner årston gods från landsvägen till järnvägen. Detta är bara några av de satsningar som vi gjorde på järnvägssidan och som vi nu går vidare med. Det är ingen överdrift att påstå att vi i det betänkande som nu behandlas satsar mer på järnvägen än det någonsin har gjorts tidigare. Jag är säker på att inget parti är järnvägsmotståndare, även om det låter litet olika när de olika företrädarna är uppe i talarstolen. Det är bara det att det inte finns någon som helst gemensam nämnare för oppositionen. Frågan är om det över huvud taget finns något område där splittringen är så stor som när det gäller järnvägspolitiken. Jag kanske återkommer till detta senare. Låt mig först konstatera att det finns ett mycket stort investeringsbehov inom järnvägssektorn. Det beror på eftersläpningar under en rad av år. Anledningen är inte bristande vilja. Anledningen är brist på investeringsmedel under 80-talet, beroende på att regeringen hade en mycket stor uppgift i att sanera det budgetunderskott vi fick överta. Det beror delvis på att vi hade ett otal borgerliga regeringar under slutet av 70-talet. Nu, fru talman, är vi i alla fall i gång med ett långsiktigt investeringsprogram, som kommer att göra SJ till ett modernt och högeffektivt transportföretag. Jag vill bara påminna er om att banverket för sin del under nästa budgetår kommer att få disponera 3,4 miljarder kronor för infrastrukturen. Det är den högsta summa som infrastrukturen någonsin har blivit tilldelad. Det är också värt att nämna att under kalenderåret 1990 kommer nyinvesteringar i infrastrukturen att göras för i runda tal 1 500 milj.kr. Samtidigt pågår ett massivt upprustningsarbete inom affärs-SJ. Man har beställt 175 nya sittoch sovvagnar. Man moderniserar ca 700 äldre vagnar. År 1990 kommer snabbtågen att tas i drift, och ett femtiotal järnvägsstationer rustas upp. Detta är bara några av de satsningar som görs på personsidan. Verkligheten på godssidan ser inte alls ut på det sätt som centern, vpk och miljöpartiet påstår i sina reservationer om godssidan. Det är helt korrekt att SJ har släppt vissa godskunder. Men i och med de avtal som nu har träffats kommer SJ inte att tappa de 1 miljon ton som man i den förra prognosen beräknade att man riskerade förlora. SJ räknar i stället med att år 1995 frakta 37 milj. ton gods mot nuvarande 30 ton. Malmtrafiken är då ej inräknad. Detta innebär att man har skrivit upp prognosen sedan i höstas med ca 4 milj. ton. Jag kan nämna ytterligare ett exempel. Till sommaren startar 41 direkttåg per vecka från Gävleområdet till kontinenten. Vi kommer att få heltåg och kombitrafik mellan åtta stora orter i Sverige. SJ är alltså, i motsats till vad som har framförts i både massmedia och andra debatter, ordentligt på offensiven — och följer därmed riksdagens beslut sedan förra året. Fru talman! Vad jag vill ha sagt med denna inledning är att riksdagen har gett SJ chansen. Låt oss därför, som Rolf Clarkson önskade, ge SJ arbetsro att utvecklas till det företag som riksdagen förutsatte i 1988 års trafikpolitiska beslut. Utvärderingen görs 1992, och då kommer också de eventuella Prot. 1988/89:106 korrigeringar som kan behövas att göras. Fru talman! I det är betänkandet finns det över 200 yrkanden — 57 reservationer är fogade till betänkandet. Det innebär att jag endast kommer att ta upp några av de områden som debattörerna har ägnat mest tid åt. Många motionärer är naturligtvis missnöjda med att de har fått sina motioner avstyrkta med kanske endast en kortfattad motivering. Sakskälet i de flesta fallen är att riksdagen har antagit en investeringsplan som banverket har ansvaret för. Andra motioner rör länsbolagens verksamhet. Vissa motioner berör SJ:s affärsverksamhet. Dessa motioner är av sådan karaktär att riksdagen inte tar ställning till dem. När det gäller anslagsfrågorna har situationen varit likartad år efter år. Moderaterna ligger som vanligt på en lägre anslagsnivå, och vpk ligger som vanligt på en högre anslagsnivå. Den enda skillnaden är att vi i år har fått en ny aktör på arenan, nämligen miljöpartiet. När det gäller anslagsfrågorna är miljöpartiet kanske värt en egen vers. Maken till överbud har jag aldrig varit med om sedan jag började i riksdagen. Om man försöker göra en så låg beräkning som det över huvud taget är möjligt, landar man vad gäller överbuden i varje fall inte under 10 miljarder kronor utöver regeringens förslag i propositionen, som riksdagsmajoriteten ställer sig bakom. Miljöpartiet andas inte ett enda ord om hur detta skall finansieras. Jag har i alla fall för min del mycket svårt att ta miljöpartiet på allvar när det gäller dessa frågor. Det är en god regel att man skall kunna finansiera de utgifter man åtar sig i riksdagen. Miljöpartiet kanske lär sig detta med tiden. I årets betänkande har miljöpartiet inte haft en tanke på hur deras förslag skall finansieras. Utskottsmajoriteten står fast vid 10 miljarder kronor under en tioårsperiod när det gäller den långsiktiga investeringsinriktningen. De pengarna skall finansieras via budgeten. I realiteten innebär det att vi inom en tioårsperiod kan komma upp i väsentligt högre investeringsbelopp än de 10 miljarderna. På det här området har det hänt saker under det senaste året. I fjol, Elving Andersson, låg centern på en nivå av 20 miljarder kronor i nyinvesteringar under en tioårsperiod. Ett år senare har man höjt nivån till det dubbla, från 20 miljarder kronor till 40 miljarder kronor. Kanske borde jag också nämna att centern vad gäller asfalteringar av grusvägar föreslår 60 miljarder kronor under en tioårsperiod. Centern är vad gäller infrastrukturinvesteringar uppe i en nivå på ca 100 miljarder kronor. Vpk ville förra året satsa 40 miljarder kronor. Vpk har nu höjt sin ribba till 45 miljarder kronor. Viola Claesson pläderar ibland i pressen för 50 miljarder kronor. Miljöpartiet slår som vanligt rekord — 65 miljarder kronor under en tioårsperiod är vad vi behöver. Fru talman! Jag har bett expertis räkna på hur mycket pengar man maximalt kan förbruka vad gäller nyinvesteringar i infrastrukturen under en tioårsperiod. Svaret är kanske överraskande. Det blev att om vi utöver våra egna resurser får ta i anspråk resurser från vägverket och bostadsbyggandet, kan vi eventuellt förbruka 30 miljarder kronor under en tioårsperiod. Detta innebär i sin tur att inte vare sig centern, vpk eller miljöpartiet är trovärdiga. Hur skall man kunna föra en seriös debatt med er mot bakgrund av sådana förslag? Ni har inte ens en aning om hur mycket pengar det är möjligt att förbruka när det gäller nyinvesteringar. I så fall får ni visa att ni är bättre järnvägsbyggare än den expertis som vi har anlitat i Sverige. Vidare vill jag säga några ord om västkustbanan. Det råder total enighet i utskottet om behovet av att bygga ett dubbelspår mellan Göteborg och Kungsbacka. I betänkandet finns det en fyllig skrivning av utskottsmajoritetens motivering. Nu skall Elving Andersson lyssna: I centerns partimotion framhålls det att centern anser att banverket bör undersöka möjligheterna att genom samverkan med kommuner och landsting och/eller enskilda företag åstadkomma delfinansiering för att finansiera investeringar av långsiktig karaktär. Det är just detta som utskottet har tagit fasta på. Det är en mycket bra skrivning som centern har, och utskottet har ställt sig bakom den. Men när det kommer till konkret handling håller ni er inte till den. Då tar opportunismen överhanden. På vilka banor skall detta uttalande ur er partimotion, underskriven av Olof Johansson, gälla — om det inte skall gälla för stombanorna? Varför är det då lämpligt att banverket får undersöka dessa detaljfinansieringar med regionerna på just bansträckan Göteborg—-Kungsbacka? Vi anser dels att trafiksituationen på E 6 kommer att bli väsentligt förbättrad — hela trafikmiljön förbättras, dels vet vi att ungefär 15 000 kungsbackabor pendlar till Göteborg varje dag. Deras situation kommer att bli bättre. Enligt utskottsmajoritetens sätt att se är det fråga om pendeltrafik-storstadstrafik som direkt kan jämföras med pendeltrafiken i Stockholms kommun. Kommunerna och landstinget har gjort stora insatser för att lösa trafikproblemen. Vidare är det mycket viktigt att dubbelspåret kan byggas utan uppehåll. Med majoritetens skrivning förbinder vi oss för en investering under 2,5-3 år. Därför är det med centerns egen motivering också viktigt att de regionala instanserna bidrar med en delfinansiering. Med den motivering som centern har i sin motion kommer färdigställandet av dubbelspåret Göteborg Kungsbacka att kunna tidigareläggas. Skulle banverket trots allt inte kunna nå en uppgörelse med kommunerna, får banverket ändå under samma tidsperiod investera samhällets andel av västkustbanan. Men i och med att vi då inte kan garantera totalkostnaderna för dubbelspåret till Kungsbacka kommer banverket i vanlig ordning att få göra en samhällsekonomisk prövning av insatserna på västkustbanan. Tyvärr har det i massmedia när det gäller pendeln till Kungsbacka förekommit en rad missuppfattningar. Det har påståtts att kommunerna skulle få punga ut med 1 miljard kronor. Det har också påståtts att staten ensam har investeringsansvaret för stomnätet. Det är emellertid inte fråga om en miljard kronor för kommunerna, utan det gäller enbart spåret för pendeltrafiken Göteborg-Kungsbacka. Riksdagen har för sin del aldrig uttalat att staten ensam har investeringsansvaret för stomnätet. Vi har ju i enighet gång på gång och på flera ställen i detta betänkande uttalat betydelsen av att andra intressenter än staten går in för att medverka till en tidigareläggning. Det var aldrig någon tvekan t.ex. i fråga om Mälarbanan. Den ligger på stomnätet. Det har vidare påståtts att riksdagen räknat fel på 100 milj.kr. när det gäller kostnaderna. Det är också gripet helt ur luften. Vi har ett korrekt Prot. 1988/89:106 underlag för den bedömning riksdagen har gjort. Elving Andersson tog också upp frågan om combitrafiken och vagnslasttrafiken. Detta är ganska festligt. I centerns partimotion föreslås under en punkt att SJ:s vagnslasttrafik inte får föras över till combi. Ett annat krav i samma motion, motion nr T215, punkterna 20 och 21, är att combitrafiken inom tio år skall utgöra 40 å 50 96 av godstrafiken. Om jag utgår från att vagnslasttrafiken förblir oförändrad de närmaste tio åren innebär detta enligt centerns förslag att combitrafiken måste öka till över 20 miljoner ton om tio år. Jag står litet frågande inför hur ni kan komma fram till sådana förslag och påståenden. Den expertis som kommunikationsdepartementet anlitade förra hösten kom fram till att en optimistisk bedömning av utvecklingsmöjligheterna var att det skulle bli 10 miljoner ton combitrafik om tio år. Men nu klipper centern till med dubbelt så mycket utan att över huvud taget tänka på vad det egentligen innebär. : Fru talman! Detta betänkande genomsyras av en optimistisk framtidstro på SJ. Vi går nu vidare vad gäller banavgifterna genom att uttala oss för att man skall införa en enhetlig banavgift. Det kommer ett klart positivt besked till de mindre banorna. Sammantaget står en mycket bred majoritet bakom regeringens förslag, med undantag för några preciseringar och för att vi på en punkt begär mer pengar. Med detta, fru talman, yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Rune Johansson inledde sitt anförande med att säga att det på våra inlägg lät som om vi ansåg att ingenting positivt över huvud taget händer inom SJ. Jag skall gärna ge det erkännandet att det händer mycket och förekommer en hel del positiva aktiviteter. Men det blir ju ofta så i en sådan här debatt att man inte i första hand tar upp sådant som vi är överens om utan i stället frågor där vi har skiljaktiga meningar. Det är naturligt att man koncentrerar sig på de frågor där man tycker att det händer för litet eller där det händer fel saker. Rune Johansson redovisade en del siffror, bl.a. för investeringar i järnvägsvagnar och annat. Dessa investeringar anser jag vara positiva men vi kanske inte bör ägna oss så mycket åt historieskrivning och tala om vad som hänt tidigare, vilket Rune Johansson ville göra. När vi fick en ny regering 1976 och en borgerlig ledning även av kommunikationsdepartementet, kunde man konstatera att det inte hade beställts en enda ny järnvägsvagn till SJ på tio år. Vi kan redovisa en hel del sådan historik, men vi får väl alla ta på oss ett visst ansvar för att det inte hänt så mycket som det borde. Låt oss nu i stället se framåt på utvecklingsmöjligheterna. Jag tror också att SJ nu är på rätt spår. Det sker mycket positivt. Men om SJ verkligen skall kunna utvecklas på det sätt vi vill, måste vi se till att riksdag och regering ger SJ erforderliga resurser för att kunna utvecklas. Vår kritik är att staten ger SJ för litet av resurser. Vi vill ge större resurser, så att SJ kan utvecklas snabbare och bli ännu bättre och effektivare. Ta t.ex. frågan om upphandlingen av den kommersiellt icke lönsamma interregionala persontrafiken. Om man inte anslår mer pengar, jagar man in SJi det gamla välkända ekorrhjulet. SJ måste då dra in turer. Därmed blir det ännu färre som reser. I nästa varv är lönsamheten ännu mindre på de här banorna, och då gör man ytterligare indragningar. Denna utveckling har vi sett under många år, och det är den utvecklingen vi skall vända. Men det kan man inte göra själv inom SJ, utan riksdagen måste vid anslagsgivningen se till att SJ får resurser att vända denna utveckling. Det är därför vi vill plussa på anslaget för köp av persontrafik. Det är riktigt att investeringsvolymen ökar kraftigt jämfört med förra året. Det sker därför att vi inser att man låg för lågt i fjol. Förra året togs visserligen ett ganska stort steg på vägen, men investeringsbehoven ökar hela tiden. Det är väl dokumenterat att det behövs investeringar av minst denna omfattning. SJ och banverket framhåller själva att ett anslag på i storleksordningen 40 miljarder kronor behövs under en inte alltför lång tidsperiod.

Fru talman! Jag har väldigt svårt att tolka tystnaden från Georg Andersson och Rune Johansson när det gäller sveket mot uppgörelsen förra året mellan vpk och socialdemokraterna. Är det så att ni skäms så mycket över detta svek, att ni inte ens vill diskutera saken? Eller vet ni inte om att ni brutit uppgörelsen om bensinskatten, som bl.a. innebar att Blekinge kustbana skulle tillhöra stomnätet och därmed räddas och rustas upp. Det är hur enkelt som helst att se i de gamla skrifterna från kommunikationsdepartementet och på den karta som finns där att Blekinge kustbana enligt socialdemokraternas första förslag skulle utgöra en länsjärnväg, medan kartan kom att ändras i rätt riktning efter uppgörelsen med vpk. Vad skulle vi använda dessa bensinskattepengar till om det inte skulle bli tio nya friska miljarder? Vad menar Gunnel Färm — som nu har inträtt i kammaren — när hon säger att visst har riksdagen beslutat att Blekinge kustbana skall tillhöra stomjärnvägsnätet, men att de som inte har förstått att det inte togs något beslut om att det skall gå trafik där inte har haft hörapparaten på? Detta är en oförskämdhet, som jag kräver att Rune Johansson och Georg Andersson skall rätta till. Om ni inte ens kommenterar sveken mot uppgörelsen med vpk kring höjningen av bensinskatten med 25 öre, vilken vi gick med på under viss vånda, kan ni lita på att detta också kommer ut i landet. Med de hoppande majoriteter som Kjell-Olof Feldt antagligen försöker fånga efter sitt ekonomisk-politiska utspel lär väl få våga ge sig in i förhandlingar som kan sluta lika märkligt som den här uppgörelsen. Rune Johansson sade i en kommentar: Är det inte en god regel att finansiera det man föreslår? Då säger jag: Är det inte en god regel att stå för sitt ord, för en uppgörelse som t.o.m. förändrar ett dokument av den här karaktären, ett dokument som så många socialdemokrater skrutit över som det viktigaste trafikpolitiska dokumentet. Fru talman! Det känns sorgesamt att så få bryr sig om den järnvägspolitiska debatten. Jag tycker att det är att bra att kommunikationsministern kommit hit. Detta är något som vi inte var bortskämda med under den förre kommunikationsministerns tid, något som ständigt upprepades i denna talarstol. Ännu bättre vore om man kunde få konkreta och rejäla svar, såväl om Blekinge kustbana som om västkustbanan och Bohusbanan. De sistnämnda ligger i det område i Sverige som är allra värst däran miljömässigt.

Fru talman! Jag konstaterar med en viss tillfredsställelse att kommunikationsministern är med här i kammaren under debatten. Vi är ju inte precis bortskämda med att kommunikationsministrarna — den nuvarande och hans företrädare — är med under de större trafikpolitiska debatterna. Därför vill jag säga välkommen, och jag hoppas att vi skall få en intressant diskussion, senare även med kommunikationsministerns medverkan. Jag begärde ordet därför att Rune Johansson, så som jag uppfattade det, helt förbigick vår reservation och vårt förslag om SJ:s organisation i framtiden. Det beslut vi i stor enighet fattade för ett år sedan när det gällde SJ:s omorganisation var enligt min mening bra, men ytterligare insatser är helt nödvändiga om SJ skall utvecklas till ett effektivt och modernt affärsföretag. Vi i folkpartiet menar att en bolagisering, att SJ utformas som ett aktiebolag, är helt nödvändig om SJ skall kunna bli ännu bättre, ännu effektivare, och icke minst ännu modernare, så att företaget passar in i det svenska mönstret när det gäller att driva verksamhet. Därför vill jag fråga Rune Johansson: Utesluter man från socialdemokratins sida möjligheten att göra SJ till ett aktiebolag, eller kan det tänkas att ni, som ni gjort på många andra områden, kan luckra upp era doktriner och socialistiska värderingar för att även verksamhet av SJ:s typ skall kunna anta moderna former? Min andra fråga gäller något som Rune Johansson delvis var inne på, nämligen frågan om andra finansieringsformer. Vi kan om vi skall vara ärliga konstatera att de tio miljarder som finns till banverkets förfogande för investeringar inte räcker så långt med tanke på de ambitioner som har presenterats från olika partier. Därför tror vi från folkpartiet att det är viktigt att finna andra finansieringsformer. Hur ställer sig socialdemokraterna till privat finansiering av olika objekt? Det gladde mig att Rune Johansson sade att Mälarbanan var ett objekt där man kunde tänka sig andra än de traditionella finanseringsformerna. Vilka är dessa andra finansieringsformer, Rune Johansson?

Fru talman! Socialdemokraternas talesman Rune Johansson påstod att 65 miljarder kronor på 10 år är ett överbud, och att miljöpartiet inte har finansierat detta. Det betyder att Rune Johansson är mycket dåligt påläst. Redan ett år innan miljöpartiet kom in i riksdagen lade vi fram ett förslag till budget som innehöll stora satsningar på järnvägen. Det förslag vi nu har lagt fram är finansierat, vartenda öre, det finns inte en krona i våra reservationer som inte är finansierade i vårt budgetförslag. Självfallet måste man ta ansvar för ekonomin. Rune Johansson säger vidare att miljöpartiets förslag innebär att man satsar mer pengar än vad man kan svälja, men det finns tydligen olika bud om detta. Jag har talat med ett antal järnvägsexperter som har gjort beräkningar i denna fråga, och jag har testat förslagen på andra för att se hur de reagerar och om de tycker att det är mer pengar än vad som går att svälja — jag har nämligen själv varit rädd för att vi kanske går för långt i våra satsningar. Men jag har hittills inte träffat någon som säger att det inte skulle gå ihop. Vårt förslag ligger ganska väl i linje med vad som verkligen behövs, om man skall föra över en betydande andel av vägtrafiken till järnväg. Och det är ju en av kärnpunkterna i vår trafikpolitik att sådana överföringar skall ske både på godsoch på persontrafiksidan. För att förverkliga dessa idéer måste man satsa så mycket. 65 miljarder kronor är inte så fruktansvärt mycket i sådana här sammanhang. Det är fråga om stora infrastrukturella investeringar som betalar av sig och blir samhällsekonomiskt lönsamma på lång sikt. I mitt inledningsanförande jämförde jag detta med vad svenska folket lagt ut på att köpa nya bilar bara under det senaste året, alltså 40 miljarder kronor. Då kanske man kan förstå att 65 miljarder kronor inte är så mycket som det låter. Vi i miljöpartiet anser att det krävs en ny trafikpolitik med hänsyn till den katastrofala utveckling som sker i Sverige på miljöområdet. Skogarna hotas och marken fördärvas genom försurning på grund av avgaserna från bilismen. Själva havet dör. Har man den inställningen verkar inte 65 miljarder vara för mycket. Kanske kan beloppen tvärtom komma att bli större när vi väl lärt oss att göra bra satsningar på järnvägsområdet. Exemplet västkustbanan visar verkligen i blixtbelysning vad socialdemokraternas och regeringens trafikpolitik går ut på. Här är det alltså fråga om ett dubbelspår mellan Kungsbacka och Göteborg som är oerhört angeläget och oerhört lönsamt samhällsekonomiskt, men socialdemokraterna och regeringen vägrar skjuta till de få miljoner som det handlar om i det här fallet.

Fru talman! Att bemöta fyra debattörer på tre minuter är inte lätt. Jag förstår att Roy Ottosson, med det begrepp som han har om pengar, anser att drygt 400 miljoner bara är några få kronor. Det stämmer helt överens med miljöpartiets resonemang om de 65 miljarderna. Till Hugo Bergdahl vill jag säga att jag tror att ett helt enigt utskott på fyra eller fem ställen slår fast nödvändigheten av att söka delfinansieringar utanför budgeten för att tidigarelägga nödvändiga järnvägsprojekt. När det gäller västkustbanan eller delen Göterborg-Kungsbacka är det tre partier som inte står fast vid vad utskottet har gått samman om i fråga om fyra eller fem andra avsnitt i betänkandet. I vad sedan gäller bolagiseringen antyder vi: Låt SJ nu få arbetsro fram till 1992, så får vi se vad som händer. Vi får se hur SJ-koncernen har skött sig. Den utvärdering som då skall ske kommer att visa hur det blir i framtiden. Jag noterar att Elving Andersson inte på något sätt kunde bemöta mina påståenden om centern och kombitrafiken, om centern och de 40 miljarderna osv. Jag delar Elving Anderssons uppfattning när det gäller det allmänna resonemanget om satsningar på järnvägen och på miljön. Däremot har Elving Andersson komplett fel i fråga om satsningen på sträckan Boden Haparanda. På finska sidan har man nämligen redan lagt ner persontrafiken till Kemi. Det går inte att köra genomgående trafik. Om Elving Andersson inte känner till det kan jag tala om att man inte har samma spårvidd i Finland som vi har i Sverige. Det är alltså ett litet problem som bör tas med i bilden, innan man lägger ner mycken möda på att diskutera detta i en debatt. Ja, Viola Claesson, att tala om svek är naturligtvis att gå ut med oriktiga uppgifter. Jag talar om trovärdighet. Vad gäller Blekinge kustbana noterar jag att den fortfarande finns kvar i stomnätet. Transportrådet flyttar inte någon bana ur stomnätet. Det gör inte heller statens järnvägar. Det är regeringen som fattar de besluten, och någon flyttning av Blekinge kustbana ur stomnätet har inte diskuterats i regeringen. Blekinge kustbana finns fortfarande med i banverkets prövning i fråga om investeringsprojekt som skall redovisas för regeringen om ett år. Det går alltså inte att, som Viola Claesson har gjort, gå ut och påstå att SJ genom att släppa ifrån sig några få godskunder för över frakten till 31 000 långtradare, när det bara finns 28 000 långtradare i landet.

Fru talman! Jag noterar med viss tillfredsställelse att Rune Johansson tog tillbaka sitt uttalande att vi inte skulle ha finansierat våra förslag. Han har tydligen insett nu att vi alltid gör det. När det gäller västkustbanan och 400 milj.kr. på tre år vill jag säga följande. Men hänsyn till den enorma samhällsekonomiska betydelse som västkustbanan har för denna del av Sverige och med hänsyn till den trafikmängd som det är fråga om och de kostnader det skulle medföra om all denna trafik, så som den gör i dag, tvingas gå på landsväg även i fortsättningen — då tvingas man ju i stället att bygga ut vägen — är detta en fullt rimlig summa. Den kommer att betalas igen flera gånger om. Det är inte något lättsinne — det kan jag försäkra. Det vet säkert Rune Johansson, det är bara fråga om debatt-teknik. 400 miljoner har vi ju inte i vår privata kassakista — det kan förefalla mycket. Men när det gäller sådana här infrastrukturella investeringar är det inte så stora pengar som man skulle kunna tro. Jämför med motorvägen på E 6! Jämför med Delta-vägen och andra väginvesteringar! Kostnaderna ligger på ungefär samma nivå. Det handlar om hundratals miljoner så fort man skall göra någonting. Och här gäller det ju så att säga en motorväg på järnvägen. Sedan vill jag ta upp frågan om SJ. Jag tycker också att SJ är på offensiven. Det händer väldigt mycket positivt inom SJ nu — man är väldigt framåt. Men kom ihåg att vi har genomfört vägtrafikmodellen! De stora bristerna ligger ju på banverket. Om man inte har en infrastruktur, dvs. om man inte har banor som duger att köra på, då hjälper det inte vad SJ än hittar på. Då har SJ ingen chans. Det är till banorna pengarna skall gå i första hand. Vi måste alltså bygga upp en infrastruktur som gör det möjligt att stoppa den miljökatastrof som är på väg att bli ett faktum och som kommer att utplåna en stor del av svenskt näringsliv, om allt bara får fortgå. Begriper Rune Johansson vad det betyder om skogarna dör i Sydsverige? Det är de faktiskt på väg att göra. Marken förändras kemiskt av de avgasutsläpp som vägtrafiken ger upphov till. De tvättar ur näringsämnen och löser ut giftiga metaller. Sedan växer ingenting utom vissa grässorter. Vi får en ofruktbar stäpp. Vad är det för ekonomi i det? Nej det är dags att inse att det är dags att i grunden ändra trafikpolitiken. Man måste investera i de miljövänliga, energieffektiva och spårbundna transporterna. Man måste investera medvetet och rejält. Då är 65 miljarder ungefär vad vi kan klara av och vad som faktiskt krävs.
Fru talman! Jag vill gärna upprepa vad jag sade tidigare, att det beslut om omorganisation av SJ som vi fattade för ett år sedan var ett bra beslut. Jag tror att det kommer att vara till stor nytta och till gagn för SJ när det gäller att omstöpa SJ till ett modernt och framgångsrikt företag på trafikpolitikens område. Men det fanns en brist i samband med beslutet: man gick inte tillräckligt långt och accepterade bolagisering av SJ. Det är det som jag har velat peka på, Rune Johansson, och jag ställer frågan: Hur ser ni på detta? Hur ser ni socialdemokrater på detta? Är ni fortfarande ideologiskt bundna av att inte kunna tänka er att statlig verksamhet t.ex. på trafikpolitikens område kan utövas inom aktiebolagsformen? Det skulle vara intressant att i ett ytterligare inlägg av Rune Johansson få reda på hans principiella inställning. Rune Johansson säger: Låt oss pröva den organisation som SJ har i dag, så får vi se hur den utvecklas i framtiden. Men hur ser Rune Johansson och socialdemokraterna på möjligheten att i ett senare läge driva SJ inom aktiebolagsform? Vilken principiell inställning har Rune Johansson i den frågan?
Fru talman! Låt mig först ta upp en sak som jag inte hann ta upp i min förra replik. Rune Johansson ägnade sig åt en del sifferexercis och tog då uppgifter från vår partimotion som gäller investeringar i den totala infrastrukturen. Han räknade ut att vi ville satsa 60 miljarder på att hårdbelägga grusvägar. Ja, det hör i och för sig inte ihop med den här debatten, men det är ju så, Rune Johansson, att 500 miljoner under en tioårsperiod, dvs. 500 000 000 x 10, blir 5 miljarder — inte 50 miljarder. I varje fall i matematikens värld är nollorna viktiga, även om de står på slutet. När det gäller de totala investeringsramarna vill jag säga att visst är det möjligt att investera i storleksordningen 40 miljarder kronor. Rune Johansson vill här i debatten påvisa att det över huvud taget inte finns fysiska förutsättningar att klara av det. Men visst gör det det! Det finns ett behov som är ganska klart dokumenterat av bl.a. SJ. De investeringar som behöver göras gäller kostnader i denna storleksordning. Som Roy Ottosson och andra här har sagt är det ju genom att sörja för en bra infrastruktur som vi ger SJ förutsättningar att bli bra. Banverket måste få resurser att bygga upp infrastrukturen, och så får i sin tur SJ som trafikföretag förutsättningar att bli bra, ge bra service, god komfort, snabba resor osv. När det gäller västkustbanan är vi inte rent allmänt principiellt motståndare till att söka delfinansiering, extern finansiering osv. Men det skall inte gå till som i det här fallet, där man från statens sida ställer upp diktat och egentligen ger sig på utpressning mot de berörda kommunerna. Om det finns ett lokalt intresse för att tidigarelägga ett projekt och man går in och förskotterar pengar, presenterar ett avtal som visar att parterna är överens, då kan vi tänka oss den här typen av finansiering. Men här handlar man på rakt motsatt sätt och säger: Skall det bli någonting av så måste ni vara med och betala en tredjedel. Så får det inte gå till, speciellt inte på den här typen av bana. Det handlar ju inte bara om att få möjlighet att bedriva pendeltågstrafik mellan Göteborg och Kungsbacka, utan det gäller i lika hög grad — och det är kanske ännu viktigare — att bygga ut kapaciteten för bl.a. godstrafiken mellan kontinenten och Osloregionen. Den trafiken passerar ju genom detta miljökänsliga område. Jag tycker att just i det här fallet är ansvaret statens och skall så vara.

Fru talman! När Rune Johansson känner sig riktigt trängd brukar det gå till som det gjorde när han försökte svara på min fråga om sveket. Det blir något som kan kallas för överslag, och det är ju synd. Jag hade väntat mig att tiden skulle medge ett rejält och hederligt svar. Om inte Rune Johansson vet att det kom till stånd en uppgörelse mellan vpk och socialdemokraterna om bensinskatten, måtte han inte ha följt massmedia under de två, tre månader som den ganska hetsiga diskussionen om bensinskatten fördes. Jag tror nog att han vet. Också Rune Johansson var väl inblandad på ett hörn, om jag inte minns alldeles fel. Uppgörelsen avsåg bl.a. att vi för denna 25-öring skulle garantera både att det fanns ett Blekinge stomjärnvägsnät och att det självfallet fanns trafik på banan. Vi går ju inte in i en förhandling och uppträder som idioter. Nu säger Rune Johansson att Blekinge kustbana fortfarande tillhör stomnätet, vilket står att läsa i betänkandet. Ja, kartan är sig precis lik. Hur kan det då komma sig, Rune Johansson, att när det är regeringen, och endast regeringen — tyvärr inte riksdagen — som har rätt att besluta om att en banas status skall förändras, låter regeringen SJ och transportrådet börja förhandla med länstrafikmyndigheter, länet och kommunerna om att sälja ut eller överlämna banan. Vad skall man med en bana till, som behöver rustas upp för 300 milj.kr. om den skall kunna fungera? Detta var det första sveket. Det andra sveket handlar om Norrlandstrafiken. Jag har gång på gång läst propositionen och betänkandet, där socialdemokraterna garanterar — och hela riksdagens majoritet instämmer utan invändningar — att Norrlandstrafiken skall specialbehandlas, och man skall särskilt värna om nattågen till och från övre Norrland. Nu vet vi ju att man redan har börjat att dra in turer, såväl nattliga som dagliga turer. Är det att värna om Norrlandstrafiken i enlighet med den överenskommelse som vpk träffade med socialdemokraterna? Det tycker jag faktiskt inte. Jag kan inte finna någon förmildrande omständighet i detta, i synnerhet inte när jag tar del av argumentationen i texten. Jag skulle vilja ha klarare besked också om Blekinge kustbana. Avser regeringen att inom kort fatta ett beslut om att Blekinge kustbana skall bli en länsjärnväg? Vad väntar man i så fall på? Det är väl lika bra att dödsstöten kommer snabbt, när man ändå inte är beredd att med ett enda öre bidra till en rejäl upprustning.

Fru talman! Jag avser inte att fortsätta denna polemik, eftersom meddebattörerna inte har någon ytterligare replikrätt. Låt mig bara för klarhetens skulle ännu en gång läsa innantill i centerns partimotion undertecknad av Olof Johansson: Banverket bör undersöka möjligheterna att genom samverkan med kommuner och landsting och enskilda företag åstadkomma delfinansiering för att finansiera investeringar av långsiktig karaktär. — Det är just det uppdrag som banverket har fått av utskottsmajoriteten, ingenting annat. Viola Claesson säger att vi inte gör någonting för Norrland. Utskottet är enigt — i varje fall en stor majoritet — om en mycket positiv skrivning när det gäller utveckling av snabbtåg mellan Stockholm och Sundsvall. Vi bedömer att det är en riktig insats som kommer att få stor betydelse för kommunerna och för Sundsvall. Roy Ottosson talade om finansiering. Jag har tittat litet på hur ni i miljöpartiet vill finansiera en del av era utgifter. Ni kräver bl.a. en kraftig bensinskattehöjning. Det kan vara ett riktigt tillvägagångssätt, men ni gör det felet att ni räknar pengarna flera gånger. Ni räknar med intäkterna från den trafik som vi i dag har, samtidigt som ni vill få bort en stor del av biltrafiken. Hur skall då dessa pengar, som ni redan har räknat in, räcka till? På punkt efter punkt visar det sig att era idéer inte fungerar. Fru talman! Slutligen vill jag påstå att det, trots den stora satsning som vi nu gör, finns mycket stora investeringsbehov när det gäller järnvägsnätet, vilket också f.d. kommunikationsminister Hulterström skriver i budgetpropositionen. Men det är en ganska vanlig företeelse att en fackminister får pruta på sina anslagsäskanden. Om man vill ha en ekonomi i balans, uppstår denna situation. Men jag vågar ändå påstå att detta är den största satsning som någonsin har gjorts när det gäller järnvägssektorn. Fru talman! Därmed är debatten avslutad för min del. Jag avser inte att förlänga den ytterligare.